Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservationen. Vattenkraftens betydelse för det svenska energisystemet är fundamental. Den bidrar med funktioner till energisystemet som planerbarhet och reglerbarhet och utgör nästan hälften av vår energiproduktion. Vattenkraften är och kommer att vara ryggraden i det svenska energisystemet. Genom de regeländringar om miljöanpassning av vattenkraften som trädde i kraft den 1 januari 2019 kan vattenkraften fortsatt ha nyckelrollen i det svenska elsystemet samtidigt som den anpassas till moderna miljövillkor. I ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen våren 2020 uttalades att det fortsatta arbetet med att reformera vattenlagstiftningen och vattenförvaltningen behöver vara inriktat på att värna den småskaliga vattenkraften genom minskat regelkrångel, respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder till rimliga kostnader. Den nationella planen för moderna miljövillkor beslutades av regeringen i juni 2020. Omprövningarna har nu inletts, och de kommer att genomföras under en 20-årsperiod. I samband med regeringens beslut om den nationella planen framhölls vikten av en nationell helhetssyn samt att prövningarna ska baseras på ett väl underbyggt underlag. Detta underlättar prövningarna och säkerställer dessutom att de sker på ett sätt som inte blir onödigt ingripande. Den nationella planen beslutades av regeringen för nästan två år sedan, och man tog då hänsyn till flera olika aspekter. För det första ska alla involverade aktörer, det vill säga de enskilda vattenkraftsägarna samt domstolarna och andra myndigheter, få förutsättningar att i god tid förbereda prövningarna genom framtagande av underlag, samordning med mera. Vidare ska tidsplanen bidra till att domstolarna får en förhållandevis jämn arbetsbelastning över tid. Själva den geografiska indelningen av prövningsgrupperna är framtagen med det främsta syftet att sammankopplade vattenverksamheter i samma huvudavrinningsområde ska kunna prövas samordnat. Vi socialdemokrater ser inte något som helst skäl för riksdagen att nu agera för att utverka en ändring i tidsplanen. Att ändra tidsplanen vore till att börja med olyckligt för alla de aktörer som redan har inrättat sig efter den. Det kan givetvis inte uteslutas att det i ett senare skede kommer fram omständigheter som gör att den gällande tidsplanen behöver justeras. Regeringen framhöll i sitt beslut om den nationella planen att uppföljning är centralt för att säkerställa att utfallet av planen och de enskilda prövningarna inte går emot syftet att få en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Det måste därför förutsättas att utfallet av den nationella planen kommer att följas upp noggrant och att eventuella behov av justeringar utreds och åtgärdas på ett väl underbyggt sätt. Det ska understrykas att de involverade myndigheterna har en möjlighet att föreslå ändringar i tidsplanen. I sammanhanget måste det också påpekas att åtgärdsprogrammen har liten eller ingen betydelse för omprövningarna enligt den nationella planen. Dessa prövningar görs utifrån föreskrifter om miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheterna kommer under de kommande åren att göra en successiv översyn av alla vattenförekomster som påverkas av vattenkraft som ska prövas enligt den nationella planen, inklusive statusklassningar och miljökvalitetsnormer. En sådan översyn har nyligen gjorts av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft som ska prövas under de närmaste åren, och nya föreskrifter om miljökvalitetsnormer har också trätt i kraft. Fru talman! Att regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för nästa förvaltningsperiod ännu inte är klar kan därför inte gärna motivera att man skjuter upp de kommande prövningarna just när de första prövningarna precis har inletts. Redan när regeringen fattade beslut om den nationella planen framhölls att EU-rättens möjligheter att ställa mindre långtgående krav till förmån för samhällsnyttiga verksamheter ska utnyttjas fullt ut vid till exempel meddelande av miljökvalitetsnormer och klassning av vattenförekomster. Av 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen följer också en skyldighet för vattenmyndigheterna att besluta om mindre stränga krav när förutsättningarna för detta är uppfyllda. Fru talman! Jag utgår från att vattenmyndigheterna följer det gällande regelverket, inklusive riktvärdet om en och en halv terawattimme för vad som på nationell nivå kan anses vara betydande negativ påverkan på kraftproduktionen enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen. Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla följande. Innan den nationella planen antogs hade vissa remissinstanser uttryckt oro för att de kommande prövningarna skulle resultera i återkallade tillstånd och krav på utrivning av verksamheter. Som regeringen uttryckte i samband med att planen antogs finns emellertid liten anledning att tro att så skulle bli fallet. Det får nämligen antas att det endast i undantagsfall inte skulle vara möjligt att besluta om bestämmelser och villkor som innebär en tillräcklig miljöanpassning för att uppfylla EU-rättens krav. Vattendirektivet kräver inte att vattenkraftverk stängs ned utan endast att verkens påverkan undersöks och att anpassningsåtgärder vidtas om den negativa påverkan är betydande. Något som särskilt bör lyftas i det här sammanhanget är Vattenkraftens miljöfond, som har till syfte att förena produktionen av vattenkraftsel med moderna miljökrav. Den som äger vattenkraftverk kan ansöka om pengar ur fonden för att utreda, anpassa och modernisera sitt eller sina kraftverk efter dagens miljölagstiftning. Av dessa skäl anser vi socialdemokrater att det saknas anledning för riksdagen att göra något tillkännagivande om den nationella planen.

Fru talman! Inledningsvis vill jag för våra yngre åhörare uppe på läktaren tala om att vi debatterar våra svenska vattenkraftverk, hur vi ska ta hand om dem och miljön och hur fiskarna ska klara av att simma uppströms i åar och älvar. Nu står vi här igen med ytterligare ett utskottsinitiativ från Centerpartiet. Det handlar återigen om den svenska vattenkraften. Det verkar vara angeläget för Centerpartiet att föra fram, men i ärlighetens namn blir jag inte riktigt klok på vad som ligger bakom detta. Så sent som i höstas hade vi i ett annat utskott ett liknande utskottsinitiativ. Man vill då lätta på miljöprövningen av vattenkraft. Ett grönt och liberalt parti inser självfallet att vi behöver se till att Sveriges vattenkraftsanläggningar följer moderna miljövillkor. Det är nu vår. Solen skiner och smälter snön. De vårflöden som ska forsa fram i älvar och åar uteblir på många håll, eftersom det finns cirka 2 100 vattenkraftverk i vårt land som hindrar det naturligt skapade vårflödet. De flesta av våra kraftverk drivs i dag med 100 år gamla tillstånd. Flera av dessa gamla vattenkraftverk saknar också tillstånd helt. De av oss som har tagit ett par paddeltag i våra älvar och åar kan skriva under på att kraftverken är många. Man får ofta lyfta och bära kanoter och kajaker. Det finns ju 2 100 kraftverk. Fru talman! Det finns nog ingen i detta rum som inte anser att vattenkraften har haft och kommer att ha en avgörande betydelse för vårt lands energibehov. Men när man nu vill flytta fram och pausa omprövningarna av vattenkraften går det helt emot miljölagstiftningen som slagit fast att alla kraftverk ska få moderna miljövillkor och att omprövningarna ska ske enligt en nationell plan. En översyn utifrån miljökvalitetsnormer har nyligen gjorts av de vattenförekomster som påverkas av vattenkraft. Dessa ska prövas under de närmaste åren. Nya föreskrifter om miljökvalitetsnormer har också trätt i kraft. Detta kan inte motivera att det viktiga arbetet med moderna miljövillkor skjuts upp. Fru talman! Jag vill återigen påminna om hur viktigt detta är för vår natur och miljö. Det borde jag på ett sätt inte behöva göra eftersom det egentligen känns så självklart, men jag gör det ändå. Även om vattenkraften är en av våra viktigaste förnybara energikällor har den lett till att många av de strömmande miljöerna har försvunnit. Rinnande vatten är biologiskt jämförbart med korallrev. Även den strandmiljö som finns längs mindre vattendrag är otroligt artrik. Dammar som byggs upp gör att detta försvinner. I dag har vi brist på dessa miljöer i Sverige, och detta har skett på grund av de många dammarna och vattenkraften. De skapar barriäreffekter och hindrar fiskar och andra vattenorganismers vandring men även transport av sediment, näring och andra viktiga ämnen nedströms. Endast vid 10 procent av de svenska kraftverken finns fiskpassager. Det gör att fiskens lek hindras, vilket påverkar tillgången till fisk längs hela vår kust. Det gäller speciellt de viktiga rovfiskarnas funktion i näringskedjan. Där dessa fiskpassager finns fungerar många av dem dessutom undermåligt. De naturliga vattenflödena har förändrats. Effekterna för vår viktiga biologiska mångfald blir stora. Mest extremt blir det förstås där man i olika älvfåror knappt tappar något vatten alls. Så kallad nolltappning får stor påverkan. Fokus har varit på de lägsta vattenföringarna i form av minimitappningar som självklart inte på något sätt är naturliga. Vattenkraftverken påverkar miljö och ekosystemen negativt. Det måste finnas en tydlighet i hur vi hanterar detta. Här finns det möjligheter. Det går att göra miljöanpassningar, som exempelvis fiskpassager. Lutande galler eller bubbelbarriärer kan installeras så att fiskarna inte skadas eller dödas. Liberalerna fattade på sitt landsmöte i höstas ett beslut om fria vandringsvägar från kust till fjäll. Det kommer vi att fortsätta verka för. Det finns en tidsplan som startade i februari i år. Den ska pågå i 20 år. Det borde vara självklart att vi så snart som möjligt inför moderna miljökrav för de över 2 000 vattenkraftverken och inte väntar med det. Fru talman! Att förslaget om att skjuta upp miljöprövningar läggs fram förbryllar mig. Det handlar ju om ett liberalt och grönt parti som håller naturvärden högt. I den debatt vi i ett annat utskott hade förra veckan om fiskepolitik talade Centerpartiet väldigt varmt om de kustnära fiskemiljöerna som är beroende av fiskens vandringsvägar, och dessa påverkas otroligt mycket av kraftverken. Det ska därför bli intressant, fru talman, att särskilt lyssna till anförandet från Centerpartiets ledamot. Det kan väl inte vara så att man sätter näringen före den biologiska mångfalden? Det vill jag inte tro. Och jag vill heller inte tro att centerpartisterna tycker att alla dessa över 2 100 vattenkraftverk inte behöver miljöanpassning så snart som möjligt. Det skulle tvärtom gynna de gröna näringarna med mer fisk och bättre vatten i vattendragen. Fler fritidsfiskare gynnar lokala företag på landsbygden med fisketurism, boenden och matbutiker. Ekoturismen skulle kunna blomstra än mer med väl fungerande vattendrag. Med andra ord kan vi säga att allt har sin tid. Många av dessa kraftverk har haft sin tid av att vara utan miljöanpassningar. Nu är det hög tid att göra om och göra rätt. Floder, älvar, åar och bäckar fungerar tillsammans som naturens blodomlopp. Vi betalar ett högt pris om vi fortsätter skjuta på dessa miljöprövningar. Det är nu vi kan göra om och göra rätt.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottsinitiativet och avslag på reservationen. Energiförsörjningsfrågan har sällan varit så aktuell som den är just nu. Frågorna om den småskaliga vattenkraften har vi dock levt med länge. Den småskaliga vattenkraftens betydelse för det svenska energisystemet har utmålats som mindre viktig av ett antal aktörer, både från politiskt håll och av vissa myndigheter. För oss moderater är vattenkraft, även den småskaliga, viktig ur ett elförsörjningsperspektiv men även ur ett samhällsperspektiv. Många av de mindre kraftverk som finns i Sverige har funnits i generationer. De är en viktig del av vår landsbygd. De är viktiga för dem som bor där. De är viktiga kulturbyggnader, men de är också viktiga för vårt elsystem. Fru talman! Konflikten mellan biodiversitet, klimat, elförsörjning, kulturvärden och vattenkvalitet är något som vi måste hantera. EU:s vattendirektiv är styrande för hur svenska riktlinjer och regelverk har utformats och för hur myndigheter har valt att tolka de regelverk som finns. Även riksdagen har varit tydlig genom ett antal beslut om att den småskaliga vattenkraften är viktig för Sverige ur ett elförsörjningsperspektiv men även ur ett klimat, hållbarhets och kulturperspektiv. Vi anser självklart, fru talman, att även den småskaliga vattenkraften ska ta sitt miljöansvar och ha nödvändiga tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Jag vill här tillägga att den föregående talaren säger att många inte har moderna tillstånd. Det har de inte, men i energiöverenskommelsen och i den lag som vi beslutade om efter dess tillkomst slås det fast att även urminnes hävd är ett miljötillstånd, om än inte ett modernt. Men, som sagt, den småskaliga vattenkraften ska ta sitt miljöansvar. Och tillståndsprocesserna som den läggs under ska vara rimliga och inte utgöra en orimlig börda för den enskilda vattenkraftsägaren. Också det har denna kammare slagit fast. För att säkerställa att detta inte sker - att det blir en orimlig börda - finns skrivningar om den småskaliga vattenkraftens roll i energiöverenskommelsen, som även Socialdemokraterna skrev under. Och det slås fast att vid miljöanpassning av vattenkraft ska de möjligheter att ställa mindre långtgående krav som följer av EU-rätten till förmån för samhällsnyttiga verksamheter utnyttjas fullt ut, till exempel vid meddelande av miljökvalitetsnormer och andra föreskrifter samt vid beslut om klassning av vattenförekomster. Fru talman! Riksdagens vilja är tydlig, men den har tyvärr inte fått genomslag hos vare sig regeringen eller flera av regeringens myndigheter. Efterlevnaden av våra beslut lämnar mycket att önska. Därför har det kommit ett antal tillkännagivanden angående den småskaliga vattenkraftens förutsättningar både från civilutskottet och från miljö och jordbruksutskottet. Centralt i samtliga tillkännagivanden är att Sveriges riksdag anser att EU:s möjliga undantag för hur vattenkvaliteten ska bedömas måste utnyttjas fullt ut. Vatten som under generationer har varit påverkade av olika verksamheter ska anses vara kraftigt modifierade. De krav som ställs på miljöåtgärder ska också ta hänsyn till detta. Fru talman! Dagens tillkännagivande riktar in sig på de omprövningar av vattenkraften som nu påbörjats enligt den nationella planen. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten måste vi säkra att även den småskaliga vattenkraften uppfyller de krav som finns angående vattenkvalitet. En omprövning av tillstånden, även de uråldriga, ska därför ske. Nu har de första ärendena kommit in, och enligt den nationella planen ska de hanteras. Problemet är att de föreskrifter som vattenmyndigheterna har utfärdat för miljökvalitetsnormerna och som ska gälla för planperioden 2021-2027 fortfarande bereds av regeringen. De är alltså inte på plats. Det betyder att man bedömer de vattenkraftverk som nu bedöms efter nuvarande miljökvalitetsnormer och inte efter det åtgärdsprogram som redan borde ha trätt i kraft. Det är ett problem. Det kan inte uteslutas att regelverket kommer att ändras av regeringen och att de vattenkraftverk som kommer in senare bedöms enligt ett annat regelverk. Detta är inte rimligt. Det är oförutsägbart och förstör förtroendet för rättsstaten. Det är viktigt att de prövningar som nu sker ges samma förutsättningar. Fru talman! Vi kan inte stoppa de prövningar som redan startats. Men vi är av den uppfattningen att om inte det nya åtgärdsprogrammet, med de nya miljökvalitetsnormerna, är på plats när nästa grupp ansökningar om omprövning kommer in den 1 september i år ska inga nya omprövningsärenden påbörjas. Med utvecklingen i Ukraina, de skenande elpriserna och medvetandegörandet av behovet av nationellt självförsörjande gällande både mat och energi kan det inte uteslutas - det är till och med mycket troligt - att synen på den småskaliga vattenkraftens betydelse kommer att omprövas och lyftas inom en nära framtid. Den moderata försvarskommittén lyfter i sin kommittémotion den småskaliga vattenkraftens betydelse för elförsörjning vid kris. Det är en kommittémotion som skrevs långt före upptrappningen av Rysslands och Putins invasion av Ukraina. Det är en motion som är skrämmande aktuell och som just nu behandlas i civilutskottet. Denna motion erbjuder de partier som tidigare haft en ljummen syn på den småskaliga vattenkraften en möjlighet att erkänna dess betydelse för vår elförsörjning. Fru talman! För oss moderater har den småskaliga vattenkraften alltid spelat en viktig roll i vårt samhällsbygge. Vi vill även fortsättningsvis se den utvecklas och stärka sin roll. Det ska självklart ske med moderna miljötillstånd. Det ska ske genom en tillståndsprocess som tar till vara både den elkraft som vattenkraften levererar och den kraft som de många små vattenkraftsägarna besitter. Reservanterna uttrycker en naivitet genom att tro att det kommer att ordna sig utan riksdagens tillkännagivande. Man har tyvärr gång på gång visat sig vara för passiv. Det är riksdagens uppgift, fru talman, att säkra att våra beslut genomförs i den anda och med det resultat som också är vår mening. Det är sorgligt, fru talman, att den socialdemokratiska regeringen inte har agerat och följt upp riksdagens tidigare tillkännagivanden. Men nu får de ännu en möjlighet att visa handlingskraft i ärendet. Det är troligtvis regeringens sista möjlighet, för den 11 september byter vi regering.

Fru talman! Vattenkraft har använts i Sverige sedan urminnes tider. Där man i dag producerar el har det ofta långt tidigare funnits kvarnar eller sågverk som drivits av vattenkraft. När man då talar om en energiutvinning som är så gammal och traditionsbunden borde det finnas en djupare förståelse för behovet och nyttan. Trots det har det visat sig att den nuvarande regeringen har behövt åtskilliga påminnelser från riksdagen, påminnelser i form av tillkännagivanden, som vi nu återigen adresserar regeringen. Det är rimligt att begära att företag som sysslar med vattenkraftsel ska bedömas lika och rättvist. För mig är det självklart viktigare än om tidsplanen, som lagts upp för den nationella planen för omprövning av vattenkraft, håller. Samtidigt ska man givetvis ta hänsyn till att förutsättningarna är olika i olika delar av landet. Det borde vara själva poängen med att ha fem olika områden och myndigheter. Det absolut största problemet med regeringens omprövning av vattenkraften är ändå tajmningen. Just nu har ju Europa drabbats av plötslig instabilitet. Samtidigt har vi under en längre tid sett sossepriser på elen. Ja, det är sossepriser, för det var inte Putins invasion i februari som drev upp priserna på elen i december i alla fall. Det var Socialdemokraternas dåligt planerade elmarknad och skatter som drev upp priset. Men vad jag vill komma till är att det inte direkt är läge att minska produktionen av el när vi redan har kris på området. En minskning är detsamma som ännu högre priser på el till konsumenterna. Till det ska läggas själva produktionen. Vattenkraften är utspridd över hela landet. Den finns på över 2 000 platser, något som är mycket bra ur ett säkerhetstänk. Ju fler platser, desto säkrare produktion. För bara några månader sedan var det nog få som trodde att det kunde bli krig i Europa. Låt oss nu inte vara så naiva att vi inte ens tänker tanken att Sverige faktiskt kan attackeras. Om det skulle hända är det mycket bra att ha många elproducenter runt om i landet. Att i det läge vi nu befinner oss i agera på ett sätt som riskerar att leda till nedläggningar av delar av den produktionen är i mitt tycke helt ansvarslöst. Redan de 1,5 terawattimmar som anges som maximal produktionsförlust är ett problem. Det är ett problem om den kapaciteten försvinner. Om möjligt bör givetvis regeringen agera för att upprätthålla produktionen så att produktionsförlusten blir mindre än så. Vattenkraften får inte tvingas bort med regelkrångel och myndighetsaktivism. Till viss del kan det givetvis behövas miljöanpassningar, men det får absolut inte bli så att producenter av el väljer att lägga ned för att de känner sig orättvist behandlade och motarbetade. Vad kan egentligen säkerhetsmässigt vara bättre än att ha flera tusen reglerbara kraftkällor runt om i vårt land? Fru talman! I det läge vi nu befinner oss i måste det finnas utrymme att tänka om och göra rätt. Vi kan inte tillåta att vi blir mer sårbara än nödvändigt, och vi måste kunna bevara även mindre elproducenter. Därför måste regeringen utnyttja alla undantag som EU-rätten medger och se till att ingen förlust av elproduktion sker i onödan. Eftersom vattnet ofta har varit reglerat i hundratals år är det inte befogat att göra något förhastat. På många ställen kan miljön skadas mer än den gynnas om vattenkraftverk plötsligt rivs. Det finns många arter och djur som har anpassat sig till dammarna och till de vattenflöden som råder i dag och som inte alls kommer att trivas lika bra med ett plötsligt okontrollerat vattendrag. Vi yrkar bifall till förslaget om tillkännagivande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det tillkännagivande som vi fattar beslut om efter den här debatten handlar om att göra ett uppehåll och pausa omprövningarna av de tillstånd som finns för att bedriva vattenverksamhet, i det här fallet småskalig produktion av el med hjälp av vattenkraftverk och dammar. Vi i Centerpartiet och en majoritet i Sveriges riksdag har nämligen vid flera tillfällen konstaterat att prövningen som pågått sedan något år inte sker i enlighet med vad avsikten var när riksdagen fattade beslut om propositionen Vattenmiljö och vattenkraft i juni 2018. Riksdagen har därefter vid flera tillfällen tillkännagett för regeringen att den ska återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Utövare av småskalig vattenkraft ska inte få orimliga kostnader vid nya tillståndsprövningar utan ges förutsättningar att lägga huvuddelen av resurserna på effektiva, miljöförbättrande åtgärder, till exempel skapandet av vandringsvägar för fisk, och inte på administrativa kostnader för själva tillståndsprövningen. Fru talman! Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Så står det i 11 kap. 27 § miljöbalken, där det också bestämts att det ska prövas i enlighet med en nationell plan som i sin tur implementerar EU:s vattendirektiv från 2002. De möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger ska medverka till att det fortsatt ska kunna produceras el från den småskaliga vattenkraften i Sverige. Det ska finnas ett nationellt helhetsperspektiv, där behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön ska vägas mot behovet av en nationell, effektiv tillgång till el från vattenkraft. Detta känns särskilt angeläget nu när elpriserna är höga, vi lever under hotet om krig och det saknas produktionskapacitet i södra Sverige. Myndigheterna har fått ett riktvärde, det så kallade HARO-värdet, att förhålla sig till. Förlusterna får alltså inte överstiga 1,5 terawattimmar årligen för att åstadkomma den eftersträvade miljönyttan med åtgärderna. Från Centerpartiet menar vi att det är just det vad som sker nu och att vi därför måste ta en paus och se över vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027, bland annat för att de miljöanpassningar som sker inte ska gå ut över möjligheten att öka effekten i den befintliga vattenkraften. Uppehållet görs under prövningsperioden men i ett tidigt skede. Prövningen enligt den nationella planen avses pågå under 20 år, och de sista ansökningarna får lämnas in så sent som 2037. Det är viktigt att se till att prövningarna enligt den nationella planen i så stor utsträckning som möjligt görs utifrån samma förutsättningar och att de prövningar som kommer tidigt i processen inte får en annan bedömning än de som kommer senare, orsakat av att regeringen dröjer med att slutföra arbetet med den nationella planen. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att vattenkraft och en levande vattenmiljö ska gå att kombinera. Det finns gott om exempel runt om i Sverige där myndigheter och verksamhetsutövare restaurerat vattendrag samtidigt som elproduktionen stärkts, inte minst när det kommer till småskalig produktion. Den bedrivs av enskilda personer med lokal och historisk förankring vid vattendraget. De har ofta små ekonomiska resurser och kunskaper att ta fram ett fullödigt underlag för prövningen. Siffrorna är lite olika, men det finns ungefär 1 800 sådana här små verk i Sverige. I Blomstermåla finns ett exempel på ett modernt kraftverk som har ersatt de hundra år gamla turbinerna och nu förser 300 villor i området runt omkring med el, året om. Den nuvarande lagstiftningen är tydlig med att vattenkraften ska värnas och att hänsyn ska tas till lokala nyttor. De undantag som är möjliga att använda ska också användas. Trots detta har myndigheterna i många fall inte agerat så. Det vi ser är att målet att begränsa den negativa effekten av miljöåtgärderna till 1,5 terawattimmar överträffas, eller underskrids, beroende på hur man ser det, med konsekvensen att kraftverk och dammar rivs i stället för att vandringsvägar tillskapas, som det var tänkt. Det är också en av anledningarna till att regeringen nu ska se över åtgärdsprogrammen för vatten som vattenmyndigheterna lämnat in. Det sker efter tillkännagivanden i riksdagen och under starkt pådrivande av Centerpartiet. Nu gör vi det igen. Vi ser att de gamla motsättningarna i frågan finns kvar och att Liberalerna nu har anslutit sig till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som inte ser fördelarna med småskaliga vattenkraftverk i drift, med moderna och ändamålsenliga villkor. Vi förväntar oss att regeringen gör som riksdagen uppmanar den och ser till att åtgärdsplanerna uppdateras, myndighetsinstruktioner förändras och lagstiftningen förtydligas. Problemet som uppstår är att de verksamheter som ska prövas tidigt i processen riskerar att få andra villkor än de som kommer senare när regeringen hanterat problematiken som uppkommer med den nya nationella planen och genom att man från början inte satte upp villkoren med beaktande av vad riksdagen vid flera tillfällen har uttryckt om prövningen och balansen mellan produktion av el och moderna miljövillkor. Det är inte rättssäkert, och det kommer heller inte att skapa en likvärdig prövning. Det är därför självklart att prövningarna nu måste skjutas upp till dess att alla regelverk är tydliggjorda, i enlighet med riksdagens vilja, så att prövningen kan gå snabbare och bli likvärdig och mer förutsägbar. I det läge vi är i nu med ett ryskt anfallskrig mot Ukraina, där Sverige har varit med och satt upp kraftfulla sanktioner, är även vi påverkade. Elpriserna har stigit kraftigt, och beredskapsperspektiven har blivit smärtsamt närvarande för oss. Vattenkraften är, vid sidan av kärnkraft, vår baskraft och den som gör oss oberoende av import av fossilbaserad, icke förnybar energi. Norrlandsälvarna tillåts som bekant inte byggas ut, och ännu har vi inte den överföringskapacitet som behövs för att året om försörja Sydsverige med el. Därför är det avgörande att värna så mycket vattenkraft som möjligt i södra Sverige, där vi har underskott på produktion. På årsbasis är energiproduktionen inte avgörande, men effekten från småskalig vattenkraft är betydande en kall vinterdag i södra Sverige. Utan den skulle priserna skena ytterligare. Dessutom är en stor del av den småskaliga vattenkraften byggd för att kunna köras i så kallad ödrift, där kraftverket kan bli ett lokalt nav för kraftförsörjning i ett läge där annan produktion och överföring har slagits ut av någon fiende. Med smärre investeringar kan tekniken anpassas för att minska lokal sårbarhet. Fru talman! I arbetet med att bli mindre beroende av rysk olja och gas är vattenkraftens bidrag betydande. Det gäller både den småskaliga och den storskaliga vattenkraften. Det är viktigare än någonsin med tydliga och uppdaterade regelverk som värnar rättssäkerhet och likvärdighet under de 16 år som återstår av prövningen. Vi kan och ska värna både vattenkraft och biologisk mångfald. Det gör inte nuvarande regelverk och åtgärdsplaner. Därför är det positivt att en majoritet ställer sig bakom Centerpartiets förslag att pausa prövningarna av vattenkraften till dess att regeringen återkommer med uppdaterade regelverk. Det ska vara regler som innebär att de små vattenkraftverken som bidrar till elförsörjningen, och som många gånger drivs med små resurser och stort engagemang, kan fortsätta att existera. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Den småskaliga vattenkraft som finns kvar i landet grundades under den svenska industrialiseringen när vattenkraften gav kraft till kvarnar och smedjor. Med elektrifieringen byggdes många anläggningar om för att producera el. Kristdemokraterna ser den småskaliga vattenkraften som en viktig del i den svenska elproduktionen, inte minst med tanke på den utökade produktionen av icke planerbar kraft i form av sol och vatten. Av Sveriges drygt 1 300 vattenförekomster med olika typer av mänskligt reglerade flöden är det bara 56 som kategoriserats som kraftigt modifierade vatten - KMV. Dessa 56 stora kraftverk har en viktig roll i svensk energiförsörjning. Med tanke på den allt viktigare uppgift även mindre kraftverk får att upprätthålla energibalansen i elnätet i takt med att mer sol och vindkraft produceras bör även mindre anläggningar kunna klassas som KMV. Av flera skäl är det viktigt att värna den småskaliga vattenkraften och att säkerställa goda villkor för den fortsatta driften. Med tanke på den omställning vi är mitt i krävs all el vi kan få. Dessutom kommer den fortsatta häxjakten på den småskaliga vattenkraften att rasera gamla miljöer och habitat som byggts upp under många hundra år. Raserandet av de gamla vattenkraftverken tvingar fram helt nya vattenföringar, och därmed riskerar man en ekologiskt motsatt verkan mot vad man har eftersträvat om man vill riva de gamla dammarna. Vi behöver all el som kan produceras i Sverige. Det gäller inte bara i den tid av oro i Europa som vi nu upplever, utan det har även varit så tidigare. När två av reaktorerna i Ringhals stängdes förstörde de rödgröna Sveriges energimix så att priserna sköt i höjden. Priserna i område 3 och 4 är stundtals orimliga om vi samtidigt vill påstå att vi har en bra energimix och överskott. Priser som vi tidigare drömde mardrömmar om har blivit verklighet, och människor är numera oroliga för nästa elräkning. Som om det inte vore nog envisas det rödgröna gänget med att förstöra vår energimix genom att regeringen verkar anse att småskalig vattenkraft är den största miljöboven. Man gör allt för att den ska minska i omfattning eller försvinna. Vattenkraft som har funnits under otaliga decennier har helt plötsligt blivit skadlig, och i ett läge när vi verkligen skulle behöva den vill det rödgröna gänget försämra genom att prövningarna ska vara så svåra att man blir tvungen att lägga ned eller ta bort. Är det verkligen rätt väg att gå? Inte för oss kristdemokrater. Den nationella planen för omprövning av vattenkraft Vi anser att småskalig vattenkraft ska utvecklas och inte avvecklas. En majoritet i civilutskottet föreslår nu för regeringen att tidsplanen för omprövning av vattenkraft ska förskjutas. En majoritet i civilutskottet vill även att regeringen ska säkerställa att alla nödvändiga åtgärder för att minimera omprövningarnas negativa inverkan på vattenkraftens elproduktion vidtas och att de undantag som EU-rätten medger används fullt ut. Frågan är dock om regeringen kommer att följa uppmaningen eller fortsätta att låta myndigheter härja fritt utan att följa riksdagens senaste beslut. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Centerpartiet för att de har föreslagit ännu ett utskottsinitiativ i fråga om småskalig vattenkraft. Det är viktigt och välkommet. Men det är även Centerpartiet som har satt oss i denna situation. Partiet har stött en regering som i snart åtta år har haft en helt annan linje än partiet självt och en majoritet i riksdagen anser vore lämpligt i frågan. Borgerlig politik bedrivs av borgerliga partier och en borgerlig regering. Det borde Centerpartiet ha lärt sig. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Den nationella planen för omprövning av vattenkraft